Fru talman! Jag har samma kommentar beträffande televerket som Georg Andersson. Generaldirektörens argument för de neddragningar som Börje Hörnlund åberopar kan inte vara vare sig allvarligt menade eller seriösa. Börje Hörnlund gjorde mig ännu mera nyfiken på den hemliga lista som här är aktuell. Han sade både att den fanns och att den inte fanns. Vad är det för en hemlig lista som arbetsmarknadsministern går omkring med? Är det möjligen en kontrolltabell, av vilken Börje Hörnlund kan utläsa om hans förslag och idéer överensstämmer med moderaternas krav på regeringspolitiken? Jag tror att kammaren är oerhört intresserad av att få veta vad detta hemlighetsmakeri beror på. Fru talman! Jag vill så ange några viktiga krav på regionalpolitiken. För det första vill jag peka på följande. Som jag ser det hela är det bristen på en helhetssyn som i dag är regionalpolitikens största problem. Socialdemokraterna håller fast vid principen att alla människor, oavsett var i landet de bor, skall ha tillgång till arbete, service och en god miljö. I dag satsar arbetsmarknadsdepartementet stora pengar på regionalpolitiskt stöd, samtidigt som andra departement avvecklar, drar in service och avskedar folk -- och därmed urholkar regionalpolitiken. Den absolut viktigaste grunden för en bra regionalpolitik är detta med att helheten lyfts fram. Arbetsmarknadsministern måste själv -- eller också får han se till att hans medarbetare gör detta -- följa upp vad andra departement gör. Jag frågade Börje Hörnlund om han inte hade upptäckt att regeringsförslagen beträffande utbildningspolitiken och privatiseringen av statlig verksamhet får mycket negativa konsekvenser för glesbygdens folk. Om Börje Hörnlund inte har upptäckt det och om han inte har börjat fundera över den saken, är det hög tid att han gör det. Regeringens drastiska nedskärningar av anslagen till bildningsförbunden, folkhögskolorna och komvux är mycket olyckliga från regionalpolitisk synpunkt. Fråga bildningsfolket hemma i Västerbotten vad man tycker! Prospekteringsverksamheten skall utvecklas i Hörnlund. Det får mig att undra: Lever Börje Hörnlund i en annan regeringsvärld än moderaterna? Vad Börje Hörnlund säger överensstämmer ju inte med det som näringsministern håller på med. Den senare drar ju ned på prospekteringsverksamheten. För det andra vill jag när det gäller regionalpolitiken peka på att denna skall syfta till tillväxt och utveckling. Det är småföretagen som det då gäller. För det tredje skall regionalpolitiken ses som en demokratirörelse. Med hjälp av statliga utvecklingsprogram kan vi stimulera utvecklingen. Jag tror att vi ofta missar att människorna ute i regionerna kan betyda oerhört mycket för den regionala utvecklingen.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka för att arbetsmarknadsministern i alla fall har gett svar på en del av mina frågor. Arbetsmarknadsministern må förlåta mig om jag säger att jag ju inte behöver åka till riksdagen för att få reda på att Gotland är en ö och att vi på Gotland har en stor lantbrukssektor. Statsrådet försätter mig i en ganska svår situation. När jag kommer hem och möter mina partivänner och även andra gotlänningar och de frågar mig vad arbetsmarknadsministern sagt, kan jag ju inte svara att han sagt att Gotland är en ö. Jag vet inte riktigt vet vad jag skall säga till mina partivänner och andra. Däremot vet jag att antalet öppet arbetslösa på Gotland -- i dag är det fråga om 1 076 personer -- kommer att vara 2 000 innan jag kommer till riksdagen nästa gång om det inte blir en annan utveckling. Jag vädjar till arbetsmarknadsministern och ber om ett annat besked som jag kan ta med mig hem. När jag försöker ta fasta på vad som sagts som svar till de andra som deltar i den här debatten fäster jag mig vid arbetsmarknadsministerns uttalande om att man inte kan bygga när det finns tomma lokaler. Jag vill därför återigen peka på det faktum att det finns andra förslag och idéer -- t.ex. den s.k. Gotlandsmodellen, som vi resonerade om litet grand i tisdags. Det är tråkigt att arbetsmarknadsministern vid sina besök på Gotland inte har låtit informera sig om denna. Det skulle förvåna mig om han har träffat länsarbetsnämndens folk och dessa inte har tagit upp den här frågan. Arbetsmarknadsministern är mycket hjärtligt välkommen till Gotland igen, men jag hoppas att han då åtminstone har ett klart och positivt svar på vår förfrågan om just de speciella möjligheter vi har tagit upp, vilka ju inte bara berör förhållandena på Gotland. Jag kan hälsa från arbetsmarknadsministerns partivänner på Gotland och berätta att de hyser litet stort hopp om att få hjälp med denna fråga.

Fru talman! Börje Hörnlund efterlyser självkritik. Det socialdemokratiska partiet är ju ett under och ett föredöme vad gäller självkritik i förhållande till regeringens kaxighet på temat den enda och rätta vägen. Denna inställning har präglat regeringen på så sätt att man är övertygad om både att man gör den enda och rätta analysen och att man för den enda och rätta ekonomiska politiken. Nu har den här kaxigheten fått sig en berättigad knäck i och med att Bengt Westerberg och Olof Johansson har läst en del litteratur och därmed kommit till insikt om att det inte finns bärighet i att gå på dessa ekonomers enda recept. Jag var på läkarstämman i december. Där var det en chefsläkare som höll föredrag. Han hade fått höra att antalet ekonomer i Sverige och internationellt har ökat så oerhört att man snart kan lägga dem i en ring runt jorden. Om den uppgiften skulle vara sann, sade chefsläkaren, hoppas jag att en stor del av dessa ekonomer förblir liggande i denna ring kring jorden. Några av dem som håller på och uttalar sig om produktivitetsutredningen skulle ligga i den ringen runt jorden. Börje Hörnlund, ta bort den typen av ekonomer som underlag för analyser! Jag satt på flyget från Midlanda och hörde anställda inom skogsindustrin, SCA bl.a., tala om delar av produktivitetsutredningen. De skulle tydligen få lov att åka ned till Vättern eller någonstans där i trakten, medan skogen och fabrikerna ligger uppe i norr. Jag tror att regeringen måste nyansera sig på den punkten för att bli trovärdiga. Vad som skiljer oss i fråga om självkritik, Börje Hörnlund, är att vi förstår lågkonjunktur men ändå har fastare politik när det gäller att trycka ned arbetslösheten och sätta folk i arbete. Det kommer Börje Hörnlund att se när vi presenterar vårt budgetalternativ på fredag. I det alternativet, Börje Hörnlund, finns resurser till kommunerna på ett sätt som inte förekommer i regeringens budget, och där finns resurser till infrastruktursatsningar, som saknas i er budget. Detta gör att man med vårt förslag kan få ned arbetslösheten på ett sätt som inte är möjligt med regeringens budget. Jag hoppas att Börje Hörnlund för Västernorrlands del inte bara skall lyssna, utan att han också skall vara öppen för att ta initiativ för sysselsättningen. Allra sist: jag fick inget svar på min fråga om folkhälsoinstitutet. Skulle jag ha varit som Anders Björck, skulle jag i det här sammanhanget börja tala om KU. Det gör jag inte, men jag utgår från att Börje Hörnlund ser till att han i regeringen får till stånd en regionalpolitisk prövning av det nya folkhälsoinstitutet.

Jag vill påpeka att tiden för avgivande av interpellationssvar är begränsad till tio minuter.
Fru talman! Även om svaret var något långt vill jag faktiskt uppriktigt tacka för svaret eftersom det på många punkter var tydligt och klart till skillnad från många andra fråge och interpellationssvar som man får i denna kammare. År 1989 började jag driva frågan om kostnaden för våra läkemedel. Jag förvånades då över att vi betalade för de dyraste läkemedlen trots att det fanns mycket billigare, helt identiska läkemedel. Då fick jag inget stöd, vare sig från industrin eller politiskt. De enda som stöttade mig när jag sade att man skulle kunna minska våra gemensamma kostnader för läkemedel var statens pris och konkurrensverk, som då i en rapport redovisade att man skulle kunna spara uppemot 1 miljard kronor per år genom en övergång till den billigare identiska generikan -- kopieläkemedlet -- när det fanns flera som var identiska. Mot denna bakgrund är det givetvis glädjande att regeringen i sin budgetproposition har lagt fram förslag om hur man skall kunna ta till vara den besparing som ändå är möjlig att göra på läkemedelsområdet. Genom ett referensprissystem vill man spara ungefär 400 milj.kr. Låt mig först diskutera beloppet. 400 milj.kr. är en försiktig bedömning, tror jag. Jag tror att man i takt med förändringen av subventionssystemet kan få till fler registreringar av s.k. kopieläkemedel. I dag är det relativt få sådana registrerade i Sverige i förhållande till omvärlden. Med det kan vi i framtiden få en större besparing när det gäller gamla basläkemedel. Från socialdemokratisk sida är vi inte emot att spara och vara effektiva med statens pengar. Vad vi däremot ställer oss tveksamma till är systemet, metoden, som regeringen aviserar, alltså referenspriset. Systemet har införts och funnits i Tyskland i ett par år. Erfarenheterna är relativt negativa på ett antal punkter. Systemet utgår ifrån att man centralt sätter en prisnivå. Den baserar sig på de läkemedel som finns på marknaden. Risken är uppenbar att man får en mycket centraliserad och byråkratisk modell. Genom att man också fastställer en prisnivå som utgör grunden för hur mycket subvention som skall gå ut blir det en snabb effekt för staten. Man spar pengar. Men det blir en engångseffekt. Man förlorar på att inte få någon priskonkurrens på litet sikt. Detta har hänt i Tyskland. En annan negativ effekt: Eftersom alla tillverkare lägger sig på samma pris blir det bara de stora tillverkarna, som har stora marknadsföringsresurser, som klarar sig kvar på marknaden. De små och medelstora försvinner. Man får på sikt ingen konkurrens alls. Jag har i stället velat skapa ett system -- som jag också skrivit om i min interpellation -- där man ser läkemedel som vilken insatsvara som helst i sjukvården, t.ex. på samma sätt som man har laserkanoner och annat i sjukvården. Man behöver flytta ned pengarna så lokalt som det någonsin är möjligt. Man bör också se till att man när det gäller gamla läkemedel, där patentskyddet gått ut, kan hålla i gång konkurrensen för att på det sättet få lägsta möjliga kostnad. Det är därför jag har skissat på ett system som innebär att man fullföljer avtalet med Landstingsförbundet, flyttar över pengar till sjukvårdshuvudmännen, anlitar läkare, farmakologer och andra som kan sitta i läkemedelskommittén och göra en rekommendationslista för vilka läkemedel som man skall subventionera. Jag tror att det är ett bättre system som gör att vi kan få en fortsatt priskonkurrens. Vi kan då ta till vara också lokal terapitradition. Det skiljer sig litet i olika delar av landet. Jag tror att ett framtida system bör innehålla att man för de patentskyddade läkemedlen i princip skall jobba på samma sätt som i dag med en fast avgift. Det skall vara möjligt för läkare att skriva ut dessa läkemedel. När det gäller de läkemedel där patentskyddet har gått ut skall man ge möjlighet till de lokala läkemedelskommittéerna att styra hur subventionen skall ges. Då tror jag också man kan ge större möjligheter för små och stora medelstora tillverkare i framtiden att komma in på marknaden. Industrin har kritiserat förslaget, senast i dag i Svenska Dagbladet. Den säger, indirekt, att forskningen kommer att hotas. Jag skulle kort vilja kommentera de synpunkter industrin har givit. I och med att man förändrar patenttiden kommer industrin att få ett bättre skydd för sina nya produkter. Det framgår också av ministerns svar. Det har varit punkt ett på deras program. Det andra är att man med EG:s regler framöver kommer att få en mycket förenklad, billigare och snabbare registrering av nya läkemedel. Dessutom får industrin i princip fri prissättning. Med det har industrin fått nästan jackpot. Det är möjligt att man inom industrin blir litet sur över att man inte längre kan ta ut samma priser på gamla basläkemedel som tidigare. Men man behöver definitivt inte vara rädd för att få brist på resurser för att forska. Slutligen några kommentarer. Det gäller patientavgiftshöjningen -- att man skall lägga till 30 kr. för tillkommande läkemedel på ett recept. Jag tycker förslaget är dumt. Det drabbar framför allt äldre som får många piller utskrivna vid ett och samma tillfälle. Det hade varit bättre med ett förslag att generellt höja från 90 till 100 kr. Då drabbas också normalkonsumenten som får vara med och betala en del av denna medelsindragning. Det sista jag skulle vilja kommentera gäller referensprissystemet. Har regeringen låst sig för det systemet, eller finns det fortfarande möjligheter att resonera om ett bättre system, som tar till vara möjligheterna till konkurrens och framtida besparingar? Finns det en möjlighet, eller finns det en ideologisk låsning mot att åtminstone resonera om att flytta över pengarna för läkemedelsförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen?

Fru talman! Jag ber om ursäkt för att jag drog över tiden i mitt interpellationssvar. Min enda och svaga ursäkt är att svaret var avsevärt kortare än den interpellation som framställts. Det är riktigt, som Kent Carlsson säger, att han har drivit den här frågan i ett par års tid. Han har gjort det på ett i stor utsträckning förtjänstfullt sätt innehållsmässigt, och han har gjort det helt och hållet förtjänstfullt vad gäller den energi som han har lagt ner i akt och mening att se till att svenska folket skall få bra mediciner, gärna till ett lägre pris för statsverket. Det är en målsättning som Bo Holmberg också ansluter sig till, såvitt jag förstår. Det som är beklagligt är att Kent Carlsson, som i några års tid har försökt väcka intresse hos den gamla regeringen i den här frågan, har misslyckats med sina egna partivänner. Den nya, borgerliga regeringen, som har suttit i drygt tre månader, har redan tagit tag i frågan och lagt fram ett förslag, som skulle kunna åstadkomma precis lika bra läkemedel men med en besparing för skattebetalarna på 400 milj.kr. Hur reagerar då Kent Carlsson, förutom att han tackar för mitt interpellationssvar? Jo, han reagerar genom att säga att det kanske var bra men att det kunde ha sett ut på ett helt annat sätt. Detta visar, fru talman, de problem som socialdemokraterna nu har i oppositionsställning, problem som de på intet sätt har övervunnit, problem som framskymtar mycket klart denna vecka när de lägger fram det som de kallar sitt budgetalternativ. De har nämligen inte funnit sig i rollen som opposition, som lägger fram konkreta förslag. När jag då på regeringens vägnar presenterar de här förslagen säger Kent Carlsson: Kan vi inte göra något annat i stället? Det finns ju folk som är emot det här, som läkemedelsindustrin och andra. Ja, det kanske finns andra förslag, och vi har tittat på sådana både före jul och efter jul och under hearingen. Såvitt jag kan förstå finns det inget riktigt bra förslag för att klara denna besparing. Jag tvingas alltså tyvärr konstatera att Kent Carlssons intresse av att åstadkomma besparingen tydligen inte var så starkt, utan att det är viktigare att opponera mot regeringen. Bo Holmberg har inte drivit dessa frågor, så jag behöver inte ge uttryck för någon besvikelse på den punkten. Om det kommer bättre förslag, fru talman, skall jag självfallet titta på dem, men jag tillåter mig tills vidare tvivla på att det kommer några sådana förslag. Detta är oppositionspolitik av sämsta märke, och jag är ledsen över att behöva möta den från två personer som jag respekterar så pass mycket som Bo Holmberg och Kent Carlsson.

Fru talman! Jag vet inte om jag skall tolka Bo Könberg så att det även på det här området är den enda vägen, den rätta vägen, som gäller och allt annat är fel. Jag kan försäkra Bo Könberg att jag inte går upp här bara för att presentera ett antal åsikter, i en iver att driva illvillig opposition. Jag gick upp för att be om insikter. Om Bo Könberg hade lyssnat ordentligt på hearingen hade han hört dels att kritiken var rätt stark vad gäller att kunna presentera ett ordentligt underlag för förslagen, dels att det fanns uppslag om att göra samma sak men på ett bättre sätt. Jag har varit på många hearingar, Bo Könberg, som har varit mycket luddiga och runda, men här fann jag faktiskt litet substans. Det måste vara litet besvärande att höra att industrin, läkare och andra tycker att det är ett dåligt förslag. Det måste också vara besvärande att inte kunna redovisa underlaget för besparingen med 90--30--30-konstruktionen. Bo Könberg kunde inte göra det nu heller. Kommer ni verkligen att få in de här pengarna? Jag vill bara med det här inlägget ha sagt att vi i socialutskottet får överväga hur vi skall hantera läkemedelsfrågorna. Vi skall fördjupa diskussionen och gå vidare. Jag beklagar om jag skall uppfatta Bo Könbergs inlägg så att han betraktar det som kan komma fram vid utskottets beredning av regeringens förslag som ansvarslös oppositionspolitik och inte som sakpolitik som skulle kunna förbättra detta förslag på läkemedelsområdet.

Fru talman! Bo Könberg raljerar litet och säger att jag och Bo Holmberg bedriver socialdemokratisk oppositionspolitik. Vi har sagt att vi accepterar besparingen men att vi vill hitta ett system som skyddar konsumenten, som möjliggör forskning framöver och som gör att vi får en effektiv och bra sjukvård. Det regeringsförslag som vi här debatterar, referensprissystemet, är betydligt sämre utvecklat i regeringens budgetproposition än det motförslag -- om jag får kalla det så -- som jag har lagt fram i min interpellation; Ministern antydde själv att det var många sidor. Det förslag som jag har lagt fram är betydligt mer detaljerat och är ett alternativ. Det bygger på att man flyttar ned pengarna till dem som håller i sjukvården här i landet, dvs. landstingen eller någonting motsvarande, där man ser de pengar som vi använder för läkemedelskostnader på samma sätt som annat i sjukvården. På det sättet kan man också lättare välja mellan läkemedelsterapi och annan sjukvårdande behandling. Med tanke på det förslag som regeringen antyder att man vill ha, referensprissystemet, kan man fråga en liberal minister hur han kan tänka sig ett system som i princip stoppar konkurrensen efter ett år. Det vore intressant att få den ideologiska aspekten belyst av ministern. I de få raderna i budgetpropositionen om hur referensprissystemet skall vara utformat finns också en mängd otydligheter. Det finns alltså många grundläggande nackdelar med referensprissystemet -- bristen på konkurrens efter ett tag, och det faktum att små och medelstora tillverkare i princip stängs ute från marknaden. Det är vi socialdemokrater inte beredda att tillstyrka, och jag tror inte heller att regeringen riktigt tänkt igenom det förslaget i alla dess delar. När det gäller principen 90--30--30 kan man konstatera att normalkonsumenten av läkemedel får ut ungefär 1,8 läkemedel per recept. Den absolut vanligaste läkemedelskonsumenten tar ut ungefär ett penicillinrecept per år. Det system som regeringen nu har föreslagit innebär att den typen av konsument inte behöver få någon kostnadsökning, medan däremot pensionären, som behöver ta ut fem läkemedel vid varje tillfälle, kommer att få en betydande kostnadsökning. Ett alternativ till regeringens system är att generellt höja från 90 till 100 eller 110 kr. På det sättet skulle även ''normalkonsumenterna'' i framtiden få vara med och ta ett ansvar för att finansiera läkemedelsförsäkringen. Jag vill återigen fråga ministern, om regeringen är helt låst vid referensprissystemet eller om det går att resonera om den tekniska utformningen av hur man skall spara dessa 400 miljoner Jag tror dessutom att det på litet sikt går att spara mer -- kanske uppemot 1 miljard.

Fru talman! Tillbaka till frågan om referensprissystem. Erfarenheterna från Tyskland är att konkurrensen efter ett tag uteblir. Man får ett fåtal stora tillverkare av läkemedel, som helt dominerar. Visst är det så att man sparar den här summan från år till år, men möjligheten att öka den besparingen blir i princip noll. Något som också är oroande är att det är bara de stora bjässarna som klarar sig kvar på en sådan marknad. Det är precis vad som har hänt i Tyskland. De mindre tillverkarna har inte någon som helst chans -- de har mycket mindre marknadsföringsresurser och kan i ett sådant system inte konkurrera med priset. För en liberal borde det vara konstigt att införa ett system där priset i princip inte betyder någonting utan där det bara blir fråga om att man har stora pengar för att marknadsföra sig gentemot läkare och konsumenter. Med en del av våra alternativförslag skulle man kanske t.o.m. kunna spara mera pengar. Mitt förslag går ut på att man inte skall ha ett centralt system där man fastställer en prisnivå, utan man låter priskonkurrensen vara fri och lägger över detta på sjukvårdshuvudmännen eller länsvisa läkemedelskommittéer, där läkare och farmakologer ingår. På detta sätt kan man uppnå precis samma sak och kanske skapa ett ännu bättre system än referensprissystemet. Grundtanken bör vara att flytta över alla pengar som har med sjukvård att göra dit som sjukvården utförs -- till landstingen, vårdcentralerna och de läkare som skriver ut recept. Därigenom kan man få en mycket flexiblare terapi. I dag är man fixerad vid läkemedel, eftersom dessa betalas med statliga pengar och regleras i speciell ordning. Om man skulle välja ett sådant system tror jag att man får en bättre koppling till vården i övrigt, man kan spara mer pengar och det blir möjligt för små och medelstora företag att ta sig in. Det blir lättare än med det referensprissystem som regeringen har föreslagit. Jag kan inte annat än tro att det finns ett slags ideologisk blockering hos herr Könberg när det gäller att se på möjligheterna att lägga över ett kostnadsansvar på länsvisa läkemedelskommittéer i stället för att införa ett referensprissystem. Det vore intressant att få belyst om det är en ideologisk blockering eller om det är möjligt att här praktiskt resonera kring vilket system som är bäst för konsumenten och staten när det gäller att minska kostnaderna. De förslag vi har fört fram här utgår från samma förutsättning som regeringen, nämligen att vi skall spara pengar. Detta gäller även om det finns ett motstånd från industri, läkare m.fl., men det gäller också att få de olika aktörerna att vilja medverka till denna besparing på ett bra sätt.

Fru talman! Den huvudfråga som Kent Carlsson nu tar upp gäller att man skulle ha en helt annan ordning, dvs. att man skall föra över alla kostnader för läkemedel till länsvisa kommittéer. Detta skissas också i den interpellation som Kent Carlsson har lagt fram. Först och främst -- vilket jag redovisade i mitt svar för cirka en kvart sedan -- behandlade riksdagen denna fråga så sent som i december i fjol, för någon månad sedan. Riksdagen beslutade att säga till regeringen att man vill ha denna fråga prövad i den utredning om den framtida finansieringen av svensk sjukvård som skall tillsättas i vår. Vi har lyssnat på riksdagen. Alla i riksdagen tyckte inte så, men riksdagens majoritet har gett oss den hänvisningen. I debatten om hur man skall hantera läkemedelspengarna har de som förespråkar en lösning -- t.ex. den som Kent Carlsson förespråkar -- inte klarat ut på vilket sätt privatläkarna skall inlemmas i systemet. Skall t.ex. sjukvårdshuvudmännen bestämma över de pengar som finns ute hos privatläkarna? I sitt inlägg åberopade Kent Carlsson liberala principer. Det är utmärkt att han gör det, och jag skall följa den utvecklingen hos honom. Jag har dock inte förstått hur han på den här punkten har tänkt sig ett system som innebär att man behandlar läkarna inom och utom den offentliga sektorn på ungefär samma sätt. De synpunkterna kanske dyker upp i den fortsatta debatten. I så fall skall jag med nöje ta del av dem.

Herr talman! Ett par tre noteringar med anledning av Göran Perssons senaste inlägg. Först och främst är det självklart så att regeringen har en mycket hög ambitionsnivå när det gäller att i det internationella samarbetet verka för en konvention om biologisk mångfald. Sedan kräver den moraliska anständigheten att man lever upp till de ambitionerna också på hemmaplan. Jag tror inte att det är många som har undgått att genom åren höra mig säga att man skall sopa rent framför egen dörr, om man skall kräva saker av andra. Vi har dock olika förutsättningar. Det finns en mängd fattiga länder i världen som inte klarar detta själva och som är utsatta för press och lockelser när det gäller att utnyttja den stora biologiska mångfalden, bl.a. i regnskogarna. Det är klart att vi stöder dem i det kommande arbetet i Rio de Janeiro. Det är min kommentar på den punkten. I frågan om att vi skulle överlåta det principiella ställningstagandet till kommittéerna vill jag säga till Göran Persson att det redan är överlåtet till dem genom de direktiv som de har fått. Det gäller även för de utredningar som var tillsatta innan den nya regeringen tillträdde. Även andra utredningar än äganderättsutredningen har alltså att hantera dessa frågor. Jag antar att det är mot den bakgrunden som arbetsgruppen har valt att lägga fram de olika expertutformade modellerna för bedömning av parlamentariker och andra i de aktuella utredningarna. Det är ju riktigt, som sägs inte minst från naturvårdens sida, att mycket har hänt sedan skogsvårdslag och annat formulerades 1979. Det vore konstigt om den skogspolitiska utredningen inte skulle dra någon slutsats av det som har hänt under hela denna period, som faktiskt omfattar tolv år. Jag har utgått från att det är en självklarhet att de under alla förhållanden skulle behandla detta, oavsett vilken slutsats arbetsgruppen hade kommit fram till. Den slutsats som arbetsgruppen kommit fram till är dess egen, och jag har inte haft någon anledning att ifrågasätta den. Även om jag inte haft möjlighet att läsa igenom hela dess material, vet jag att den i sina överväganden haft att efter bästa förmåga följa upp debatten och besluten i riksdagen i juni förra året. Arbetsgruppen har säkert haft problem därvidlag, för det är inte alldeles självklart hur man skall tolka riksdagens uttalande. Som en del kompromisser har det flera ben att stå på, och det handlar om att komma fram till avvägningar. Ett av avvägningsproblemen har att göra med att det står i riksdagsbeslutet att utgångspunkten är det beslut som togs 1987. Det är klart att det beslutet var till en del en kompromiss. Sedan vet jag att arbetsgruppen har tagit upp i sina överväganden att skogsvårdslagen och skötsellagen skulle kunna förändras framöver, för att man helt enkelt skulle markera att behoven av ekologisk anpassning i skälig utsträckning skall vara bestämmande för vilken naturvårdshänsyn som måste iakttas. Man tar upp ett alternativ som innebär att ett större område än den del av en fastighet som är aktuell för t.ex. en skogsbruksåtgärd kan behöva ligga till grund för att bedöma behovet av naturvårdshänsyn. Man tar också upp ett övervägande om att markanvändning, i likhet med vad som gäller inom annan lagstiftning, kan svara för den kostnad som motsvarar ett intrång upp till den s.k. kvalifikationsgränsen, oavsett om ersättning över kvalifikationsgränsen utgår eller inte. Man har ett övervägande där man talar om att tydligare ange att sådana hänsynstaganden som är naturliga inslag i skogsbruk och jordbruk skall undantas vid beräkning av kvalifikationsgränsen, t.ex. myrkanter och boträd. Vidare överväger man att i naturvårdslagen ange att ersättning inte utgår om skadan är av mindre omfattning, dvs. att s.k. bagatellartade intrång inte skall läggas till grund för ersättning. Arbetsgruppen konstaterar sedan helt riktigt att en höjning av kvalifikationsgränsen förutsätter att 1987 års beslut om berörd del omprövas. Det har då riksdagen inte omprövat. Riksdagen har inte gett några klara besked på den punkten utan säger i stället att utgångspunkten är 1987 års beslut. Då är det ganska rimligt att i detta avseende och en del andra avseenden, mot bakgrund av att de här arbetsuppgifterna redan ligger i den skogspolitiska utredningen, lämna över synpunkter dit som har sin grund i ett ökat naturvårdsansvar och krav på preciseringar. Alla vet sedan att det kan inte gå hur långt som helst.

Det återstår nu en interpellationsdebatt. Utöver interpellanten är två talare anmälda. Den debatten kommer alltså att ta avsevärd tid. Dessutom har vi bestämt att kl. 14.30 skall statsrådet Alf Svensson lämna information från regeringen. Det är en tid som är fastlagd. Jag föreslår för den skull att kammarens förhandlingar ajourneras till kl. 14.30 och att svaret på den sista interpellationen lämnas omedelbart efter det att statsrådet Alf Svensson har lämnat de aviserade meddelandena.

Jag vill rent allmänt understryka att syftet med att ge tillfälle till frågor i anslutning till regeringens information är att det skall ställas frågor och inte att det skall bli en polemik mellan kammarens ledamöter.

Herr talman! Jag tror att vi alla är nöjda för varje miljon, varje femtal eller tiotal miljoner, som på olika sätt förs över. Men jag är inte ensam i denna kammare och i det här landet om att tycka att hjälpens storlek, omfattning och tempot inte står i proportion till vad man kan förvänta sig av en regering och en biståndsminister med så gott uppsåt. Jag tänker inte ta upp frågan om det ena eller andra kontraktet eller om den eller den dagen. Jag vill rikta uppmärksamheten framåt. Jag inser ju fullt och fast att de stora infrastruktursatsningarna måste ske på lång sikt. Det gäller i stort sett alla områden. Det kan vi vara helt överens om. Men innan vi kommer dit måste människorna få en ärlig chans att klara livsmedelsförsörjningen och få värme över vintern. Den första frågan till statsrådet är om han förutom dessa miljoner--om man summerar handlar det om i storleksordningen 100 miljoner--som redan är på väg i någon form, kan tänka sig att låta ytterligare 100 miljoner kronor omdisponeras inom katastrofbiståndet och annat så att man får en rejäl hjälp till Estland under vårvintern och våren. Det finns en genuin vilja att hjälpa i landet. Det tror jag inte att jag behöver övertyga statsrådet om. Vi kan hjälpa. Vår närhet gör att vi också har en moralisk skyldighet att hjälpa till. Det brukar talas mycket om brödsatsningar. I Västeuropa finns ett kopiöst överskott av smör. En miljon ton ligger i de västeuropeiska fryshusen. Det köps otroligt billigt av kreatursuppfödare som blandar upp det med sojamjöl för att slutföda kreatur de sista veckorna. Min fråga är: Är statsrådet beredd att ta initiativ i Sverige, Norden och de västeuropeiska staterna i EG till att få ett gigantiskt avlyft av de stora smörbergen, så att de människor som i liten skala har fått bröd från Sverige också kan få smör på brödet? Jag har en sista fråga. Alf Svensson tog upp problemet att skapa exportintäkter för de baltiska staterna. Jag delar uppfattningen att vi inte bara kan ge. Vi måste också skapa en möjlighet för de baltiska staterna att exportera. Han tog upp massavedsexporten. Jag vet redan i dag att typiskt nog en småländsk företagare har dragit i gång massavedsexport från Lettland till södra Norrland. Men dessa småföretagare, de må vara småländska eller ej, möter en kolossal byråkrati från de organ som i Sverige skall hantera dessa kreativa människors idéer. För dessa människor är inte papperen och byråkratin det viktiga, utan det är kreativiteten. Mina frågor är: Delar Alf Svensson den bedömning som jag har fått förmedlad, att det är för besvärligt för småföretagare som vill hjälpa de baltiska staterna? Vilka konkreta åtgärder kommer i så fall dessa småföretagare att märka under de kommande veckorna, för att den hjälp som de vill ge till de baltiska staterna skall påskyndas? På sikt kommer det att ske på kommersiell basis, med exportintäkter.
Herr talman! Jag skulle i mitt första anförande på tal om pressuppgifter också ha sagt att man i dag kan läsa i Dagens Industri att Carl Bildt skall ingripa med någon slags blixtutredning. Detta är rent nonsens. Det är helt fel. Jag har informerat regeringen. Det har inte uttalats någon kritik, någon blixtutredning skall inte göras. Man har förståelse för att det tar tid, och att de nya nationerna, som skall över från planekonomi till marknadsekonomi, har bekymmer. Det enklaste hade naturligtvis varit att sätta alla miljonerna i händerna på de här regeringarna själva. Då hade vi inte varit här nu. Men det har inte varit så lätt, jag säger det igen, för de här regeringarna att riktigt veta hur man agerar. Jag tycker att vi skall ha förståelse för det. Vi sätter naturligtvis inte punkt med de här insatserna. Men jag underströk alldeles nyss hur viktigt det är för Mellanamerika att få i gång handeln. Det är naturligtvis gränslöst viktigt också för Baltikum. Det är det de inser. Glöm inte att regeringen har avsatt 3 miljarder, 1 miljard per år, för Östeuropa. Jag kan inte stå här och säga att det är just smör vi skall leverera. Men jag säger, och jag hoppas att den värderade ledamoten är till freds med det, att vi skall göra vårt yttersta för att hjälpa Baltikum. Vi har icke satt punkt för katastrofinsatserna. Jag repeterar ytterligare en gång att Sverige faktiskt är det land som var först där med hjälp. Man kan ta upp en sådan sak som sjukvårdsutrustning och mediciner. Det är inte på det sättet, som många tror, att bara för att det sägs att man vill ha mediciner, är det bara att frakta i väg mediciner. Vi måste få veta vilka mediciner, vilken dimension på sutur osv. Det är icke alltid så lätt för ett land att säga vilka typer av mediciner man vill prioritera. Olika grupper vill ha det ena efter det andra, och så får man en begränsad resurs. Har man då inte tidigare varit van vid att förhandla fram ett beslut om vilken typ av medicin eller kraftfoder som bäst behövs tar det litet tid. Här har man försökt att skamfila Sveriges och regeringens anseende. Jag påstår alltså igen, och jag vill gärna understryka det, att den svenska regeringen är först med hjälp. Handeln skall vi försöka intensifiera. Esterna vill det själva. Katastrofbiståndet sätter vi inte punkt för. Byråkrati skall vi naturligtvis motverka så mycket vi kan, var den än uppträder. Det är litet svårt att rent generellt säga att den byråkratiska krumbukten eller det byråkratiska hindret har varit gällande i det ena eller andra sammanhanget. Men låt oss, Anders Högmark, ta upp de konkreta fallen oss emellan, så skall vi se vad vi kan göra. Det ligger naturligtvis i mitt intresse att göra detta så smidigt och snabbt som möjligt.

Herr talman! Jag nämnde fyra partier, och det var beträffande regeringsbeslutet. Jag är fullt på det klara med att alla partier i riksdagen vill hjälpa Baltikum. Inget parti behöver ta åt sig större ära i det avseendet. Det var inte SIDA som gjorde upphandlingen av oljan. Det var SUKAB. Jag tror att ledamöterna känner till att det är ett statligt företag och ett näringslivsföretag i kombination. Det får inte kastas skuggor över dem som inte skall ha skuggor. Jag menar inte att SUKAB skall ha det. Däremot har SIDA gjort andra upphandlingar. När vi talar om smörberg måste vi komma ihåg att det finns de som vill lösa sina problem i sin egen produktion genom att plantera över bekymren i något annat land. Relationerna mellan svensk och baltisk industri ligger inte riktigt på mitt bord. Jag hoppas att ledamöterna känner till att vi har tillsatt Ove Heyman, tidigare ambassadör i Tokyo, för att arbeta specifikt med den typen av relationer. Naturligtvis skall jag hjälpa till. Där finns BITS, SAREK och Swedcorp. Jag säger återigen att det inte är så enkelt och att det tar tid. Men ju mer byråkrati vi kan tränga undan desto bättre.

Herr talman! Per Stenmarck har frågat miljöminister Olof Johansson om regeringen är beredd att ta sådana initiativ att en ökad forskning beträffande stranderosion blir möjlig och på vilket sätt staten i övrigt kan medverka till att rädda erosionsskadade stränder. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. De förflyttningar av sand som sker vid Skånes kuster är en naturlig process som pågått under långa tider och som vi även framdeles lär få leva med. Generellt sett är sandstränderna en av de mest föränderliga naturtyperna. Att intensiteten i dessa förändringar kan variera från tid till annan kan också vara fullt naturligt. De komplicerade orsakssambanden bakom denna process känner vi inte till tillräckligt för att kunna gradera olika processers betydelse. Hur den befarade växthuseffekten och andra eventuella globala förändringar av väder och vind kan inverka på sandtransporterna vid skånska kusten tror jag därför att det nu är för tidigt att ha någon säker uppfattning om. I mars 1990 avslog den dåvarande regeringen en gemensam framställan från länsstyrelsen i Malmöhus län samt Vellinge, Trelleborgs, Skurups och Ystads kommuner om medel rörande strandbevaradne åtgärder i Skåne. Vidare avslog den dåvarande regeringen i september 1991 en framställan från Ystads kommun om särskilda medel för åtgärder mot stranderosion vid Löderups strandbad. För egen del anser jag att en begränsning av stranderosionens effekter främst förutsätter en framförhållning när det gäller lokalisering av anläggningar och byggnader. Landets kommuner har i enlighet med intentionerna i plan och bygglagen samt naturresurslagen ett särskilt ansvar i detta avseende. Inom ramen för sitt verksamhetsområde har statliga myndigheter ett motsvarande ansvar. En grundläggande princip bör vara att erforderliga åtgärder mot stranderosionens effekter, likson forskning om dessa, bör utredas, vidtas och finansieras inom resp. myndigheters ansvarsområden och ramar. I de fall staten undantagsvis kan anses ha skäl att söka påverka processen bör huvudprincipen vara att det gäller fall då vitala nationella intressen är hotade. Det bör vara naturligt att berörda statliga sektorsmyndigheter uppmärksammar sådana behov i anslutning till sin långsiktiga investeringsoch underhållsplanering. Beträffande forskning om erosionsproblem vill jag upplysningsvis nämna att statens naturvårdsverk under de tre senaste åren lämnat bidrag om tillsammans drygt 200 000 kr. för studium av långtidseffekter på anläggningar av sandtransporter i kustnära områden. Även byggforskningsrådet har lämnat bidrag till detta projekt. Under innevarande budgetår stöder 150 000 kr. I detta sammanhang vill jag också nämna den maringeologiska kartering som SGU svarar för. Enligt SGU:s preliminära planer är sydkusten det område som står närmast i tur att kartläggas sedan verksamheten i Kattegatt beräknas bli klar i år. Sandvandringen har varit ett tungt vägande skäl för SGU till denna prioritering. Jag vill vidare framhålla att regeringen i årets budgetproposition föreslagit en förstärkning av SGU:s resurser för den maringeologiska verksamheten med 5 milj.kr., vilket beräknas medföra ungefär en fördubblad kapacitet i verksamheten. De summor som tillförs statskassan genom avgifter knutna till sandsugning på vår kontinentalsockel är i förhållande till satsningen på maringeologisk kartläggning jämförelsevis blygsamma. I fråga om erforderliga och lämpliga åtgärder mot stranderosionens effekter och hur olika åtgärder skall finansieras finns förvisso olika uppfattningar. Erfarenheter från andra länder visar att erosionsdämpande åtgärder i ett område oftast medför förändringar i angränsande områden. Dessutom är de ofta ganska kostsamma åtgärderna sällan av engångskaraktär. Diskussionerna om stranderosionen har särskilt fokuserats på problemen vid Löderups strandbad. Statens naturvårdsverk har yttrat sig över förslag av Löderup. Verket har som en långsiktig lösning förordat att eventuella allmänna medel inriktas på hjälp att flytta berörda hus till annan plats eller hjälp till förvärv av ersättningshus på annan plats. Verket har förklarat sig villigt att medverka till att finna alternativa lokaliseringar av bebyggelsen närmast stranden. Om det visar sig lämpligt är verket berett att ställa mark till förfogande för bebyggelse. Med hänsyn till den akuta situationen som råder för många fastighetsägare i Löderup accepterar verket emellertid att erosionsskydd uppförs. Av vad jag nu har redovisat framgår att regeringen och berörda myndigheter redan har vidtagit åtgärder för att öka kunskapen om sandvandringen vid Skånes kust och att finna lösningar på de problem som stranderosionen kan leda till.

Herr talman! Jag vill först uttrycka min tacksamhet över utförligheten i statsrådets svar. Jag har i olika sammanhang under en följd av år tagit upp de problem som till stora delar drabbar Skåne, nämligen stranderosionen runt stora delar av kusterna. Fenomenet är långt ifrån nytt. Om man jämför kartor från början av 1800-talet med hur verkligheten ser ut i dag, framgår det klart att strandlinjen i vissa fall har dragit sig tillbaka långt över 100 meter. Det är säkert riktigt, som statsrådet säger i sitt svar, att de förflyttningar av sand som vi ser vid Skånes kuster är någonting ''som vi även framdeles lär få leva med''. Men när statsrådet i nästa mening säger att ''intensiteten - - kan variera från tid till annan'' och att detta kan vara ''fullt naturligt'', är det faktiskt värt att understryka allvaret i situationen. Detta är i dag en accelererande process. Skadorna inom en viss tidsperiod är större nu än de var tidigare. Försämringstakten gick långsammare förr. Förfallet går snabbare nu. Det gör att situationen hela tiden blir värre. Det är kanske denna tendens som just nu är den allra allvarligaste. Det finns förmodligen flera skäl till detta. Ibland samverkar de och gör att försämringsprocessen fortsätter på ett okontrollerbart sätt. Ibland kan vi förmodligen inte heller göra särskilt mycket åt det. Den pågående klimatförändringen med kraftiga stormar och ökad våghöjd som följd har sannolikt spelat in. SGU, Sveriges geologiska undersökning, har i en promemoria påvisat att antalet dygn under vilka medelvinden varit minst 21 meter per sekund under minst 10 minuter har ökat mycket dramatiskt. Uppgifterna gäller visserligen för Kullen, men skillnaderna gentemot exempelvis Löderup utanför Ystad, där stranderosionsskadorna är som allra störst, är förmodligen inte särskilt stora. Mycket tyder på att detta i dag är den främsta anledningen till skadorna. I delar av dessa områden försvinner årligen ytterligare några meter av kusten. En kombination av hårda vindar och högt vatten, såsom var fallet i slutet av förra veckan, gör att förfallet går ännu snabbare. Det gör också att kravet på insatser blir allt större. När statsrådet talar om kusterosioner som ett naturligt fenomen, är det naturligtvis i sig riktigt. Tidigare statsråd, som jag har debatterat samma fråga med, har sagt att ''naturen måste ha sin gång''. Det är kanske ett litet råare sätt att uttrycka samma sak på. Det här får dock inte tas till intäkt för att vi inte måste lära oss mer om dessa fenomen, i syfte att minimera de negativa konsekvenserna erosionen ger upphov till. De ständigt återkommande översvämningarna i våra norrländska älvar eller rasen utmed Göta älv är också naturliga fenomen. Det hindrar inte att vi söker värja oss mot dem och söker hitta lösningar på problemen. För detta krävs också satsning på forskning. Av det skälet är det positivt att regeringen i årets budgetproposition föreslagit en förstärkning av SGU:s resurser för den maringeologiska verksamheten med 5 milj.kr. Det beräknas medföra nästan en fördubbling av kapaciteten i verksamheten. Jag vill ställa en fråga om något som är väsentligt i just detta sammanhang: Är detta anslag för forskning eller löpande verksamhet? Hur stor del av detta anslag kan komma det problemområde till del som jag här har tagit upp? Herr talman! Det kan naturligtvis alltid diskuteras vem som skall stå för kostnader och vem som skall ta ansvaret för de skador som uppkommer. Svaret är förmodligen att många måste göra det. Berörda kommuner, främst Ystad, har gjort mycket stora satsningar, men kommunen klarar inte detta ensam. Att staten i detta sammanhang också har ett ansvar tycker jag är alldeles uppenbart. Dels är det faktiskt på det sättet att stora delar av de erosionsskadade områdena antingen är naturreservat eller naturvårdsområden enligt naturvårdslagen -- de har blivit det därför att länsstyrelsen har klassificerat dem som sådana --, dels är dessa områden också allemansrättsligt tillgängliga. Det borde rimligtvis ligga också i statens intresse att sådan mark inte bara försvinner, inte minst gäller detta inom ett landskap som redan i dag har brist på sådana områden. Paulsson, som besökte området, menade enligt ett tidningsreferat att Löderupsområdet skulle kunna klassificeras som katastrofområde och att det faktum att området är ett naturvårdsområde skulle kunna ändra naturvårdsverkets tidigare inställning. Jag kan intyga att problemen är betydligt större i dag än den gången. Låt mig få avsluta med att ställa följande frågor: Anser statsrådet att de myndigheter som det hänvisas till i svaret har vidtagit de erforderliga åtgärder som statsrådet talar om för att komma till rätta med problemen? Delar statsrådet min uppfattning att också staten har ett ansvar i vår strävan att komma till rätta med dessa problem?

Herr talman! Jag ber först och främst att få tacka Kaj Larsson för videobandet. Vi skall omsorgsfullt registrera den och även se till att vi tittar på den och tar del av kunskaperna. Jag tycker att mitt svar visar att vi tar detta på fullaste allvar. Men det är inte departementet direkt som skall gå in och säga att dessa problem nu är så stora att staten måste gå in med pengar. Vad jag menar när jag säger att det finns sektorsansvar är att det är de olika myndigheterna som skall ta initiativ. När det gäller t.ex. den väg som Kaj Larsson nämnde bör vägverket säga att den är hotad.

Men det finns ett sektorsansvar. Man skall då gå in och tala om för regeringen att den samlade effekten på olika sätt är sådan att det behövs. När det gäller de pengar som har avsatts för forskning vet var och en att forskarna inom t.ex. SGU prioriterar sitt jobb. Och då gäller det naturligtvis för dem att visa att det är detta som de måste prioritera med mycket pengar. Det är klart att de använder delar av sitt anslag till att se även på detta, eftersom det är så pass diskuterat. Jag tror att den maringeologiska karteringen kan ha en ganska stor betydelse beträffande hur det ser ut i området. Då kan man se hur dessa åtgärder skall vidtas. Jag tror nämligen inte att det är enkla åtgärder som krävs, utan man kanske måste gå in och skydda dessa kuster ganska påtagligt. Det har jag inte riktigt begrepp om. Men man måste ändå veta att de åtgärder som vidtas är långsiktiga. Beträffande de hus som är hotade tycker jag ändå att det ingår i kommunens planering att se om t.ex. hus måste flyttas. Man kanske också har diskuterat möjligheterna att göra detta. Naturvårdsverket har sagt att man ställer mark till förfogande, eftersom naturvårdsverket har mark i området. Och naturvårdsverket förordar i första hand flyttning av de hotade husen, om det handlar bara om husen. Jag skulle tro att man blir tvungen att flytta dem oavsett om åtgärder vidtas eller inte, eftersom det tar tid att vidta sådana åtgärder med tanke på att det låter som om husen håller på att falla ned i vattnet redan i dag. Naturvårdsverket säger också att man inte motsätter sig att erosionsskydd uppförs. Men vi måste få en samlad bedömning som entydigt pekar på att staten måste gå in. Det låter mycket bra att husägare, kommun, osv. är villiga att ta sin del. Det är klart att denna debatt kommer att fortsätta när jag kommer tillbaka till departementet. På departementet har vi redan diskuterat att jag skall besöka Löderup. Detta finns alltså redan inlagt i min resplan. Jag anser att man på ort och ställe skall skaffa sig kunskaper. Det har jag inte gjort tidigare, eftersom jag inte har ägnat tid åt detta område när jag satt i riksdagen. Men jag kan försäkra deltagarna i denna debatt att jag noggrant kommer att se över detta, att se till att vi får rapporter från de olika sektorerna och att vi får en nulägesbeskrivning, så att vi kan se över dessa samlade problem. När det gäller sådana naturliga processer vet vi ju inte vad som kan ske i framtiden. Men jag tycker ändå att staten måste iaktta en viss aktsamhet i fråga om att gå in i sådana sammanhang. I andra sammanhang brukar vi ju säga att man skall låta naturen ha sin gång och att vi inte skall göra onaturliga spår eller motarbeta naturen. Därför skall man vara aktsam också i detta sammanhang och tänka på att om man gör ett ingrepp kan det få verkningar någon annanstans så att man ändrar skeenden vid kusten. Jag tror att den maringeologiska karteringen kan ge ytterligare kunskaper. Jag skall emellertid fara ned till Skåne för att på ort och ställe skaffa mig kunskaper, och jag skall samla ihop nulägesbeskrivningar från de berörda myndigheterna så att vi ser om det i dagens läge finns någon anledning att kalla detta för ett nationellt intresse och låta staten gå in och vara medfinansiär när det gäller dessa åtgärder som ni talar om.

Herr talman! Jag ber att få tacka för det kompletterande svaret. Först och främst vill jag säga att det i den här frågan förmodligen aldrig någonsin kommer att vara möjligt att rädda alla stränder som redan drabbats eller som längre fram i tiden kan bli drabbade. Det här är nämligen en process som kommer att fortsätta. Naturen kommer helt enkelt att sätta stopp. En inventering för att få fram vilka stränder som är hårdast drabbade och vilka som bör prioriteras i det arbetet skulle förmodligen leda till positiva åtgärder. Jag vill understryka, precis som det sagts här tidigare, att det är människor och växt och djurlivet som drabbas. Naturområden försvinner. Då kan vi knappast stillatigande acceptera det som sker. Gör därför gärna, och detta nämnde Kaj Larsson tidigare här, Löderups strandbad till ett pilotprojekt i det här sammanhanget. Jag är övertygad om att de framstående forskare och experter på det här området som vi faktiskt har i vårt land och som hittills inte har fått komma fram speciellt mycket kan visa att det verkligen går att göra något för att komma till rätta med dessa förhållanden. Som jag ser saken finns det en avgörande och väsentlig skillnad mellan det svar som Görel Thurdin har gett här i dag och det svar som jag har fått av tidigare på det här området ansvariga statsråd. Det gäller då satsningen på forskningen, som naturligtvis är oerhört väsentlig i detta sammanhang. Låt mig ta upp forskningen på det här området, vilken jag aktualiserar i en av mina frågor. Jag vill beröra forskningen därför att kunnandet på det här området är begränsat. Forskningsbidragen har varit utomordentligt blygsamma. De kvalificerade metoder som ändå finns har man kommit fram till genom forskningsprojekt som till stor del fått stöd från USA och som innebär att framtida kustlinjeförändringar skulle kunna förutses. Det rör sig om synnerligen blygsamma belopp som hittills har betalats ut i det här sammanhanget. Naturvårdsverkets satsning, som statsrådet hänvisar till i sitt svar, motsvarar en insats under två månader per år under en treårsperiod. Det kan knappast anses vara särskilt mycket. Framför allt är det inte tillräckligt -- därav min fråga till statsrådet om hur de 5 miljoner skall användas som i statsbudgeten har avsatts extra till SGU. Jag tycker inte att jag har fått ett helt acceptabelt svar på den frågan. Görel Thurdin säger att regeringen inte direkt kan gå in. Men det gör att svaret på min fråga blir ännu viktigare. Kan statsrådet alltså säga någonting ytterligare om i vilken utsträckning de medel som SGU nu disponerar och som är resultatet av en ambitiös satsning från regeringens sida skall användas också till erosionsforskningen?

Herr talman! Efter vad jag förstår har kommunerna i och för sig tidigare fått ganska många besked, bl.a. ett nej från den tidigare regeringen, och jag antar att de då har undersökt förutsättningarna för sina svar. Jag har nu konstaterat att det utifrån det ansvarsområde jag har ligger i mitt intresse att det i framtiden görs en planering som medför att den här oron inte behöver finnas kvar. Det kan väl vara ett slags löfte, att jag åtminstone skall försöka komma fram till någon slutsats som gör att det framgent finns handlingskraft på olika håll. Denna framförhållning är naturligtvis oerhört viktig. Tanken med bl.a. översiktsplaner i den planoch bygglag som finns i dag är ju att denna framförhållning skall finnas, men när dessa hus byggdes fanns naturligtvis inte det synsättet och inte heller kunskapen om vad som kunde ske med stränderna i framtiden. Jag kan förstå att man inte på det sättet kan lägga något slags retroaktivt ansvar på dem som hade hand om planeringen. Jag har för övrigt aldrig sagt att kommunerna på något sätt har planerat detta dåligt. Vi har ju egentligen på kommunerna lagt över allt ansvar för planeringen i fråga om mark och vatten, och det finns sedan lagar som säger att vi i vissa fall skall gå in och göra bedömningar av vilka effekter olika projekt har. Jag menar att vi nog ändå är ganska överens om att jag måste få möjlighet att sätta mig in i situationen. Jag är intresserad av att diskutera med dem som har kunskaper att bibringa i det här ärendet. Oavsett vad det handlar om är det viktigt att människors oro stillas på något sätt och att man ger klara besked som också sträcker sig in i framtiden. Jag kommer nu genast se till att vi i departementet bokar upp en tid. Kanske gäller det också att avsätta litet tid så att vi kan diskutera detta och att se till att även kommunerna får möjlighet att framlägga sina synpunkter. Det är ju så demokratin skall fungera. Den öppenheten har jag. Naturvårdsverket har ju ändå i någon mån signalerat att man inte motsätter sig att t.ex. ett skydd anordnas men att man ändå förordar att husen flyttas. Vi får väl då se vilket som skall väga över.

Jag får anmäla att socialdemokraterna har framställt önskemål om särskild debatt om principerna för regeringens privatiseringspolitik och handläggningen av Volvo-Procordiaaffären samt att talmannen beslutat att en sådan debatt skall anordnas på torsdag den 6 februari kl. 14.30. För debatten gäller följande regler. En företrädare för varje partigrupp får delta. Engström. Regeringen företräds av näringsminister

Nu kommer justitieminister Gun Hellsvik och kulturminister Birgit Friggebo att lämna information från regeringen. Efter informationen ges ledamöterna tillfälle att ställa kompletterande frågor. Jag vill understryka att anförandena bör vara korta. Det är också lämpligt att frågeställarna redan från början anger vem av statsråden som frågorna riktar sig till.

Herr talman! Jag är tacksam för denna informationsstund. Det finns verkligen anledning, mot bakgrund av vad som händer i vårt land, att ge möjlighet för Sveriges riksdag, kammarens ledamöter och regeringen att få kommentera det som händer. Regeringen fördömer med kraft de yttringar av främlingsfientlighet och rasism som vi sett breda ut sig under den senaste tiden. Låt mig redan från början få säga, att jag är upprörd och förskräckt över de allvarliga våldsbrott som den senaste tiden drabbat flera personer med invandrarbakgrund. Sådana handlingar får aldrig tolereras, oavsett vem eller vilka som drabbas av brottet. Det mest akuta just nu är att den eller de skyldiga kan gripas. Som justitieministern redan framhållit, har polisen också satt till alla tillgängliga resurser för att få tag i brottslingen eller brottslingarna. Det är viktigt att vi nu alla visar vår solidaritet med dem som drabbats och att vi visar förståelse för den rädsla som många invandrare känner. Vi som av övertygelse tar avstånd från dessa tendenser måste också visa att vi är många som fördömer främlingsfientlighet och rasism. Jag ser därför mycket positivt på de spontana demonstrationer och manifestationer som ägt rum på flera håll de senaste dagarna, vilka ger människor möjlighet att delta och ge uttryck för sin reaktion mot det avskyvärda som nu hänt. Jag hyser också stor förståelse för motiven bakom den sorgemanifestation som en rad invandrarorganisationer planerar den 21 februari för att åskådliggöra hur viktigt och värdefull invandrarnas insats är för vårt land. Jag hoppas verkligen att den får en stor uppslutning. Vi måste alla som medborgare och medmänniskor ta ett personligt ansvar för det öppna och toleranta samhället. Det klarar inte några få politiker. Vi måste alla bemöta fördomar och främlingsfientlighet varhelst vi möter dem. Det klarar inte någon myndighet åt oss. Det är i vardagslivets stämningar som opinioner skapsa. Därför är det i vardagen det stora arbetet mot intoleransen måste ske. Jag vet att det är många som i vår vardag bekämpar intoleransen. Arbetet med att bekämpa främlingsfientlighet och rasism handlar framför allt om att långsiktigt påverka attityder i vårt samhälle. Det gäller först och främst att undanröja missförållanden som kan befrämja en avog inställning till de flyktingar som får stanna i vårt land. Dit hör regeringens beslut att upphäva det s.k. 13 decemberbeslutet och att i fortsättningen tillämpa en strikt bedömning enligt utlänningslagen av den enskildes skyddsbehov. Dit hör också vår strävan att minska väntetiderna för de asylsökande, bl.a. genom att påskynda inrättandet av utlänningsnämnden och genom att ge den extra resurser. Dit hör också slutligen vår önskan att öppna systemet för flyktingmottagning så att asylsökande och flyktingar i större utsträckning än hittills själva får ordna arbete och bostad. Därigenom befrämjas ett bättre inlemmande i vårt samhälle och en passivisering och ett bidragsberoende hos flyktingarna motverkas. Det handlar vidare om ett aktivt påverkande av attityder. Jag anser att skolan spelar en central roll i det arbetet. Skolministern lämnade den 10 december förra året ett frågesvar om främlingsfientlighet bland ungdomar och framhöll där att skolan tålmodigt måste arbeta för att på sikt påverka normer och attityder. I de nya direktiven till läroplanskommittén, som nyligen har lämnats, betonas detta. Skolministern framhöll också i sitt svar att ytliga akuta åtgärder riskerar att aldrig nå fram till dem som verkligen berörs. Regeringen kommer på ungdomsministerns förslag att använda 5 milj.kr. ur allmänna arvsfonden till stöd för ungdomars egna initiativ i det här arbetet. Civildepartementet planerar att i samråd med andra berörda departement ta fram ett informations och diskussionsmaterial som vänder sig till barn och ungdomar i grundskolan. Det har visat sig att många lärare inte känner till att det redan nu finns en hel del läromedel som rör främlingsfientlighet och rasism. Skolministern har för en kort tid sedan i samverkan med skolverket tagit initiativ till en sammanställning över läromedel på området. Den distribueras nu till skolorna. Avsikten är att stimulera ett sådant arbete på ett brett plan. Med detta får vi ökade möjligheter att stödja de goda krafter som finns. I regeringskansliet har nyligen en inventering gjorts av tidigare arbete på det här området. Den avser såväl det som har gjorts av stat och kommun som det som gjorts av frivilliga organisationer. Inventeringen och en analys av denna bildar bakgrund till det arbete som nu pågår genom en samverkan mellan de närmast berörda departementen. Det handlar om ett mycket omsorgsfullt arbete för att dels få klarhet i vilka attityder och vilka bakomliggande faktorer som skall angripas, dels finna verkningsfulla metoder att uppnå en verklig förändring. Det gäller vidare att se över vilka förändringar som erfordras inom lagstiftningen. De förslag till kriminalisering av medverkan i rasistiska organisationers verksamhet samt att rasistiska motiv eller inslag i brott skall utgöra en allmän straffskärpningsgrund, som har lämnats av utredningen mot etnisk diskriminering, kommer att behandlas inom regeringskansliet när remissvaren har kommit in. Diskriminering inom arbetslivet är en huvuduppgift för arbetsmarknadens parter att ta itu med. Även här kan det vara nödvändigt med en lagstiftning till stöd för detta arbete. Utredningen om etnisk diskriminering kommer under det här året att också ge förslag till åtgärder som motverkar diskriminering bl.a. i arbetslivet. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med förslag i det här hänseendet. Herr talman! Låt mig slutligen också i det här sammanhanget få framhålla den vikt som jag tillmäter det arbete som utförs av diskrimineringsombudsmannen, både vad avser att följa upp diskriminering och att medverka i opinionsbildningsarbetet. Därför är det av stor betydelse att befattningen nu, genom ett regeringsbeslut före jul, åter är besatt och kan verka med full kraft. Det som har inträffat de senaste veckorna är djupt beklagligt. Jag hoppas innerligt att den omfattande reaktion som dessa dåd nu möter inte snart åter falnar. Arbetet med att värna tolerans och öppenhet och att bekämpa främlingsfientlighet och rasism måste bedrivas ständigt och långsiktigt. Tillåt mig därför en mycket personlig reflexion, nämligen den att det hade varit en styrka om det engagemang som nu glädjande manifesteras också hade kommit till uttryck i den tilltagande snålblåst som mötte dessa frågor bl.a. under förra årets valrörelse.

Herr talman! Birgit Friggebo sade att hon var tacksam över att ha fått den här informationsstunden. Det är ju på regeringen det ankommer att ta sådana initiativ. Jag skulle vilja säga att det var på tiden. Vad som behövs och vad som saknats i den här debatten är en enhetlig och snabb hållning från regeringen och inte minst från statsministern, både som företrädare för regeringen och som företrädare för moderata samlingspartiet. Det sista är inte minst viktigt. Jag tycker att vi har upplevt motsatsen. Det är olika statsråd som har gått ut och sagt olika saker. Man har generellt tagit ställning mot våld i allmänhet, man har uppmanat till personligt ansvar, man har -- som Gun Hellsvik gjort -- hävdat demonstrationsrätten också för rasister osv. Sverige behöver ett enhetligt och entydigt fördömande av detta. Jag undrar varför inte regeringen, genom sin statsminister helst, kan gå ut i massmedia och förklara vad invandrare faktiskt betyder för Sverige, vad de gör i sjukvården, i lokalvården, i restaurangköken, på tunnelbanan osv. Varför kan inte samma regering, genom sin statsminister, tala om varför en del invandrare kommer till Sverige och varför man har tvingats fly från sina länder? Varför kan man inte tala om det krig, den terror, som pågår där och om tortyr av barn, om kvinnor som blir våldtagna osv. Det skulle skapa en större förståelse för varför de här människorna behöver stöd och skydd i vårt land. Jag skulle vilja ställa två frågor till Birgit Friggebo. Är dagens debatt ett uttryck för en enhetlig uppställning i regeringen mot det våld som nu riktar sig mot invandrare? Invandrarministern sade att hon hyser respekt för den sorgemanifestation som skall genomföras den 21 februari. Är det en respekt som hela regeringen delar?

Herr talman! Jag vänder mig till Birgit Friggebo. Äntligen har regeringen kommit till insikt om att det behövs åtgärder mot främlingsfientligheten och rasismen. Det är bra att den allmänna opinionen högljutt har krävt insatser och att man har bevisat för regeringen nödvändigheten av att någonting görs. I den information som vi fick, fanns det såvitt jag kunde förstå bara två konkreta åtgärder. De var att man påpekade att skolans roll var viktig. Det kan jag instämma i. Det är där som unga människors normer och attityder grundläggs. Birgit Friggebo sade att civildepartementet planerar att, i samråd med berörda departement, ta fram ett informationsmaterial som vänder sig till skolorna. Det talas också om 10 milj.kr. som finns i budgetpropositionen, dvs. det är pengar som riksdagen senare i år skall besluta om. De här pengarna skulle, sades det, komma alla goda krafter till del. Jag undrar då: Vad menas med dessa ''goda krafter''? Är det folkrörelserna, eller vad menas med uttrycket? Jag har också en tredje fråga. Birgit Friggebo säger att en del i arbetet med att bekämpa främlingsfientligheten och rasismen skulle vara att regeringen upphäver det s.k. 13-decemberbeslutet. Vill Birgit Friggebo med det påstå att den socialdemokratiska regeringen bidrog till främlingsfientlighet och rasism genom 13
Herr talman! Maud Björnemalm har tydligen litet svårt att räkna, eftersom hon bara kunde se två åtgärder. Jag räknade upp en rad åtgärder som dels har vidtagits, dels är på gång. Låt mig börja med Maud Björnemalms fråga om 13-december-beslutet. Jag vill inte fortsätta den diskussion som har förts om vilka effekter det beslutet eventuellt hade. Den diskussionen har vi fört i denna kammare många gånger. Låt oss nu, alla vi som står upp för humanitet och respekt för alla enskilda individer, förenas i en gemensam kamp emot dem som hotar dessa värden. Upphävandet av 13-december-beslutet innebar en återgång till en strikt tillämpning av bedömningen av det skyddsbehov som de som söker sig till vårt land har. Praxis har tyvärr under senare år blivit oklar på grund av de olika förändringar som har skett, både vad avser praxis när det gäller vistelsetid och vad avser den humanitära bedömning av de s.k. de facto-flyktingarna som vi hade under en viss period. Jag menar att om vi skall få respekt för en generös flyktingpolitik och respekt också i breda lager av det svenska folket för de nya svenskar som kommer hit till Sverige, är det viktigt att vi undanröjer oklarheter, missförstånd och missförhållanden. Jag har här redovisat en rad åtgärder som vi har vidtagit för att göra detta. Det åligger inte minst oss som vill ha en generös inställning till flyktingar att ta bort den möjlighet som främlingsfientliga krafter nu har att använda missförhållandena till en vidare kritik mot invandrare över lag. Maud Björnemalm frågar hur de tio miljonerna skall användas. Jag har inte ett exakt besked att ge om detta. Riksdagen har ännu inte fattat sitt beslut, men jag utgår från att pengarna kommer att beviljas, och vi har därför vidtagit förberedelser för detta. Det är, som jag sade i min information, viktigt att vi vet vad det är för attityder vi skall angripa. Det är också viktigt att veta vilka metoder man skall använda för att nå resultat. Det arbetet har nu påbörjats i regeringskansliet. Det material till skolorna som civilministern har tagit initiativ till började produceras före julhelgen. Exakt datum för när det kommer att finnas ute i skolorna kan jag inte ge.

Herr talman! Jag vill tacka för det beskedet och bara nämna att Gun Hellsvik och jag självfallet har exakt samma uppfattning om detta. Det är det som är poängen; hat mot en grupp leder alltid till att andra grupper också utsätts för hat. Därför är det nödvändigt att se den rasistiska, främlingsfientliga propaganda som i dag sprids i vårt land i hela dess vidd och också se kopplingar till propaganda av liknande slag i andra länder.
Herr talman! Jag vill börja med att berätta att jag i går träffade representanter för 25 olika invandrarorganisationer och att vi då pratade rätt mycket om den sorgetimme som är planerad. Den är inte planerad som en manifestation för att visa invandrarnas betydelse, utan de vill först och främst att gränser mellan invandrare och andra i Sverige skall suddas ut, så att det inte görs en uppdelning i ''de'' och ''vi''. De vill att så många som möjligt skall delta i denna sorgetimme för att demonstrera för demokrati, öppenhet, frihet och solidaritet för alla människor i Sverige. De vill inbjuda samtliga att delta i sorgetimmen, och jag vill fråga om Birgit Friggebo och regeringen är beredda att säga att de inte bara sympatiserar utan även vill delta. När det gäller 13-december-beslutet är vi många som kan intyga vilken betydelse det har haft för samhällsklimatet. När man skulle förklara åtgärden lämnade man nämligen öppningar för rasistiska organisationer och främlingsfientliga krafter att komma med lögnaktig propaganda till människor. Alla vi som har fått brev med rasistiska motiv har fått erfara det. Alla dessa åtgärder för att få fram material till skolor osv. är mycket bra, men jag vill fråga Birgit Friggebo om det inte skulle vara av stort värde om vi nu fick ut en folder till samtliga hushåll med fakta om svensk flyktingpolitik. Frågor som folk ställer och som man får ute i samhället är dessa: Hur många kommer, vilka kommer, vilka får stanna och hur mycket kostar det? Det är också de frågorna som de invandrarfientliga organisationerna tar upp när de sprider falsk propaganda.

Herr talman! Regeringen angav mycket tidigt, redan i regeringsförklaringen, att brottsoffren måste få en stärkt ställning och ett större skydd i det svenska samhället. Även om vi med gemensamma krafter motarbetar våldet i samhället måste vi vara realister och inse att det även i framtiden kommer att finnas brottsoffer. Därför kommer vi på olika sätt att successivt försöka stärka brottsoffrens situation. Det finns i budgetpropositionen förslag till stöd till brottsofferjourerna. Vi ger ett utökat stöd till kvinnojourerna. Vi har förslag till försöksverksamhet när det gäller livvakter åt förföljda kvinnor. Förslag är under utarbetande om stärkt stöd för målsägande i samband med processer för att kunna ge ett både snabbare och ett mera omfattande stöd. Det är en del av de åtgärder som ingår i vår plan att ge brottsoffren en central roll.

Herr talman! Även om jag tillhör dem som menar att man skall vara försiktig med orden tycker jag kanske inte att vi just nu behöver märka ord. Ordet strejk är ett ord som under senare år fått den mest varierande innebörd. Jag tycker i och för sig att det är viktigt att vi förbehåller ordet strejk de situationer då vi har en konflikt på arbetsmarknaden, men jag är också övertygad om att när invandrarorganisationerna från början gick ut med begreppet strejk var huvudsyftet inte att skapa en konflikt på arbetsmarknaden utan att visa att man vill ha någon form av manifestation. Jag vill därför använda uttrycket manifestation för de åtgärder som planeras den 21 februari. Jag har också tidigare uttalat att det är min förhoppning att arbetsgivarna skall ge sitt stöd till någon form av manifestation -- och inte bara det; jag hoppas att vi alla reser oss upp som en man. Men sedan den första känslan har gått över, då ordet strejk användes, tycker jag att vi kan hjälpas åt att försöka använda ett mer korrekt ord:

Herr talman! Annika Åhnberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta mot den terrorism som nu breder ut sig. Karl-Erik Svartberg har frågat om jag är beredd att ta initiativ till att ena vårt folk till en gemensam kamp mot främlingsfientlighet och rasism och för förståelse och tolerans. Låt mig först konstatera att vi aldrig får acceptera att människor inte kan känna sig trygga i sina hem, på sina arbetsplatser eller på gator och torg. Varje våldsbrott som begås i vårt samhälle är ett misslyckande för rättssamhället. Det är rättsstatens mest grundläggande uppgift att svara för människors säkerhet. Denna trygghet skall gälla alla inom detta lands gränser: svenska medborgare oavsett härkomst, flyktingar, turister eller människor som kommit till Sverige för att bo och arbeta; alla omfattas vi av rättsstatens skydd; alla har vi rätt att kräva att vi skall slippa utsättas för våld eller trakasserier. Den senaste tiden har vi upplevt en rå och brutal kriminalitet riktad mot människor som kommit hit från andra länder för att leva och arbeta i Sverige. Vi upprörs och oroas av de tendenser till systematisk förföljelse som kan spåras i den senaste tidens händelser. Regeringens uppfattning, som nyss redovisats, är klar: dessa våldshandlingar skall bekämpas med den demokratiska rättsstatens alla medel. Det handlar om mördare och våldsmän, som skall spåras upp, dömas och straffas. Justitieministern har nyss redogjort för de insatser som regeringen har föreslagit för att förstärka resurserna till brottsbekämpningen. Det är delvis ett långsiktigt arbete, men i ljuset av vad som hänt -- inte bara i Stockholm utan också på andra platser i vårt land -- har det blivit än tydligare att kampen mot brottsligheten måste stå högt på riksdagens och regeringens dagordning. När det gäller de aktuella våldsbrotten kan jag konstatera att polisen har satt in alla tillgängliga resurser i jakten på de våldsverkare som med stor brutalitet terroriserar oskyldiga människor. Rikskriminalen och säkerhetspolisen medverkar också i spaningarna, och regeringen utfäste i går en belöning på upp till en miljon kronor till den som kan lämna tips som leder till att brottslingarna grips. Många av de nya svenskarna, som i flera fall har flytt till Sverige från förtryck och våld, känner en tilltagande oro för sig själva och sina familjer. De skall veta att rättsstatens institutioner är till för att värna deras trygghet och att ingenting är viktigare än att också de som nu känner sig hotade och oroade skall kunna leva i trygghet och säkerhet. Med stor tillfredsställelse noterar jag också att det politiska Sverige är enigt om vikten av att denna våldsvåg bekämpas med full kraft.

Det är många unga som med full kraft protesterar mot det som sker. Det är de som i kyrkor och samfund tänder ljus och ber för dem som skadats och inte minst för deras familjer. Och det är alla de som från olika samhällsskikt och skilda politiska läger samlas som frivilliga vakter för att med sin blotta närvaro skydda utsatta. Åtskilliga tusentals människor i Sverige gör just nu en beundransvärd insats för att visa sin avsky för dessa nidingsdåd och för att ge sitt stöd till brottens offer. Vi politiker har genom vår ställning ett särskilt ansvar att uppträda som föredömen och med stor tydlighet deklarera vår hållning. Vi gör det som politiker, men vi gör det framför allt som medmänniskor. Men det skulle vara deklarationer till ingen nytta om inte människor i sina hjärtan hyste medkänsla med dem som drabbas. Denna nationella uppslutning är i sig ett uttryck för de möjligheter vi har att övervinna den rädsla och den misstänksamhet som tyvärr också finns i vårt land, en rädsla som alltför ofta slår över i främlingsfientlighet och i värsta fall i ren rasism. Det är nämligen min bestämda övertygelse att främlingsfientliga attityder kan bekämpas bara genom en fri och öppen debatt och genom ökad kunskap om vår egen och andra länders historia och kultur. Just nu pågår en sådan debatt i hela Sverige, där förespråkarna för frihet, humanism och respekt för människovärdet försvarar vad som är den demokratiska rättsstatens ideal och innersta kärna. Och det är en debatt som vi kommer att vinna, därför att innerst inne bär vi alla med oss insikten om att det är i toleransen och i människokärleken som det civiliserade samhällets grund ligger.
Herr talman! ''Nelly Sachs tillhör en av dem som fick politisk asyl i Sverige; hon flydde nazismen. Hon fick senare Nobels litteraturpris. Hon skrev, kanske sammanfattande, så här: En främling bär alltid sitt hemland på armen likt ett föräldralöst barn åt vilket hon kanske blott söker en grav. Det är hennes och oändligt många andras erfarenhet och smärta som nu hånas. Rasismen är nämligen människoförakt och förnekelse av historien.'' På detta sätt inleder Olle Svenning en artikel i Aftonbladet i dag om rasism. Jag tycker att det är viktigt att markera att vi nu ställer oss på Nelly Sachs sida i kampen mot rasismen och invandrarfientligheten. Jag vill tacka statsministern för svaret. Det var långt. Dessutom fick vi uppleva att statsministern innan han lämnade sitt svar lät två av sina ministrar presentera, som jag tycker, utmärkta svar innehållande en rad förslag till åtgärder som jag är mycket tacksam för. Vad vi egentligen har saknat är just att statsministern och regeringen ställer sig i spetsen för kampen mot invandrarfientligheten och rasismen. Statsministern borde finnas i främsta ledet. Det skall inte behövas frågor från oss riksdagsledamöter för att regeringen skall komma hit och argumentera och redovisa sina åtgärder. Tack alltså för det som sagts i dag. Jag tycker nämligen att frågan är så viktig att den bör lyftas över partigränserna. Därför efterlyser jag litet mer av engagemang och, låt mig säga, medkänsla från just statsministern.

Herr talman! När det gäller den typ av företeelser som Annika Åhnberg senast tog upp måste detta vara någonting som alla reagerar emot. Så får det inte gå till. Nu vet vi alla att vårt mycket noggrant byråkratiskt uppbyggda samhälle, statsapparat, har en tendens att få till konsekvens att byråkratiska misstag ibland görs som ter sig närmast omänskliga till sina effekter. Det är inte säkert att det beror på illviljan hos någon enskild tjänsteman, men systemet har blivit sådant att omänsklighet ibland blir en konsekvens av det som inträffat. Låt mig svara på den direkta frågan från Annika Åhnberg om rätten till skydd, att det ytterst självfallet är en fråga för polisen att göra en prioritering av de relativt ringa resurser som polisen har.

Det är en svår prioriteringsfråga. Ibland kan misstag begås. Jag känner inte till omständigheterna i det konkreta fall som här nämns, men vi skall vara medvetna om att det faktiskt finns begränsningar. Det sägs att vi skall hålla ett tal till nationen. Jag tycker att vi skall tala till nationen här i Sveriges riksdag, alla. Vi hade en manifestation i denna kammare den 11 december. Vi hade en debatt här den 15 januari. Jag tycker att det var litet synd att debatten och manifestationen inte fick det genomslag i bl.a. massmedierna som jag så här i efterhand tror hade varit bra i ljuset av det som därefter har hänt. Ibland lever vi vårt eget liv i denna kammare, det finns en nation utanför som vi inte når. Det är beklagligt. Kan vi hitta former för att överbrygga detta och kan vi hitta former där jag själv kan medverka på ett eller annat sätt, är jag förvisso mycket öppen för det. Det pågår en del tankearbete.

Herr talman! Först helt kort till Annika Åhnberg som frågade: Är det rimligt att remisstiden är lång? Det är rimligt att remisstiden är normal. Det är ett mycket svårt avvägningsproblem. Kan man lagstifta mot värderingar, kan man lagstifta mot åsikter? Någonstans kanske man kan det, men det är inte alldeles säkert. Jag tycker att det är rimligt att vi för debatten i den ordning som vi har beslutat från början. Det återstår att se vilken slutsats vi kommer till. Jag tycker att vi skall frikoppla den diskussionen från den här. Jag är tacksam, Karl-Erik Svartberg, för de idéer, förslag och uppslag som kan komma. Ibland vacklar vi alla litet i den här debatten. Vi hade en manifestation och konstaterade att det inte gick. Det gjordes i fredags ett gemensamt uttalande av samtliga partiledare. Det blev knappt någon rad i tidningarna. Det nådde inte ut. Jag vet inte vad det blir av den här debatten. Det är möjligt att det krävs någonting som är alldeles extraordinärt för att det skall nå ut, men då skall vi göra någonting som vi alla anser vara lämpligt, värdigt och värdefullt. Kan vi föra en dialog och uppnå en överenskommelse om vad vi kan göra ytterligare utöver vad som har gjorts, tror jag att det faktiskt också kunde vara av värde med tanke på framtiden.
Herr talman! Jag tror att statsministern på den här punkten bör ta ett samtal med talmannen, eftersom jag tror att talmannen umgås med planer på att göra något ytterligare. Jag menar att regeringen och riksdagen gemensamt borde markera mot detta fruktansvärda, meningslösa våld som vi upplever dag efter dag -- mord, mordförsök och andra illdåd. Det är nödvändigt att vi säger ifrån. Jag förstår statsministerns situation, för även om statsministern inte är någon landsfaderstyp, är det nödvändigt att markera kraftigare än hittills.

Herr talman! I det senare fallet, Annika Åhnberg, är det inte brist på lagar som gör att vi inte kan förhindra våldsdåden. Det finns fullt tillfredsställande lagar som förbjuder mord på människor i det här landet. Problemet är att vi inte får tag på gärningsmannen. Vi vet inte vem det är. Det är kanske en isolerad människa med ett stört psyke, en människa som det är svårt att nå. Det är kanske bara polis eller t.o.m. andra vårdande myndigheter som kan ta sig an just det ifrågavarande fallet. Det är inte fråga om bristen på lagar i just det här fallet. Sedan till den mycket vidare frågan som delvis är annorlunda, nämligen att nå ut till vad jag tror Birgit Friggebo refererade till som vardagslivets värderingar eller vardagslivets samtal. Att påverka på det här området tror jag inte heller är en fråga om lagar. Det gäller debatt och dialog och det gäller den information som kan finnas. Låt mig hänvisa till kammarens protokoll från den 15 januari när det gäller det som Annika Åhnberg efterlyste. Nu hann jag inte på grund av den korta taletiden svara på Karl-Erik Svartbergs fråga. Jag beklagar detta och ber att få återkomma.

Herr talman! Vi talar ju om både det korta och det långa perspektivet. För de fruktansvärda saker som redan har hänt har vi lagar som kan reglera, men vi talar alltså också om det långsiktiga perspektivet, allt det som händer innan en enskild människa eller människor i grupp -- vi vet ju inte vad det är fråga om -- utför de fruktansvärda handlingarna. Det är därför som det är viktigt både med den fria debatten och med lagar och regelverk. Det kan inte vara antingen -- eller. Det är både -- och. Det är litet märkligt att höra att statsministern, som annars alltid talar om vikten av lagar och regler mot brottslighet, är så benägen att just när det gäller den här typen av brottslighet mera tala om den fria och öppna debatten och mindre om behovet av lagar och regler.
Herr talman! Jag får den här gången börja med att svara Karl-Erik Svartberg, för annars blir det alldeles galet. När det gäller olika typer av manifestationer vill jag nämna att talmannen och jag har talat med varandra tidigare i dag om ytterligare manifestationer som kan komma i fråga inom riksdagens ram. Vad som därutöver kan göras kan, enligt min mening, också diskuteras. Här finns det en del uppslag som jag tror kan vara av värde just när det gäller att nå in i människors hjärtan i vardagen för att bekämpa eller upplysa om de värderingar som ibland kan bli en grogrund för sådant som vi har fullt tillfredsställande lagar att på olika sätt bekämpa. Karl-Erik Svartberg påpekade att jag kanske inte är den idealiske landsfadern. Nej, jag har inte alltid framstått som en sådan. Inte heller har jag alltid haft ambitionen att vara en landsfader. Jag är smickrad över den efterfrågan på landsfadersroll för mig som bl.a. Karl-Erik Svartberg kom med.
Herr talman! Jag vet inte om jag efterfrågade landsfadersrollen. Men jag efterfrågar en statsminister som med medkänsla och engagemang tar sig an problemet och gör en insats genom att just ställa sig i spetsen i kampen mot invandrarfientlighet och rasism. Sedan håller jag med statsministern om att det är i vardagen som var och en kan göra en insats. Därför vill jag för min del avsluta med några ord ur hebréerbrevet som man kan tänka på då och då. Där står det följande: ''Håll broderskärleken levande. Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som har gjort det haft änglar till gäster utan att veta om det.''

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Men det kan inte vara brottsoffrens fel att frivården fungerar dåligt. Min uppfattning är att övervakningen i dag inte alls fungerar, i synnerhet i vissa regioner. Eftersom övervakningsarbetet är dåligt betalt, får man inte den kvalitet på frivården som eftersträvas. Dessutom är det nödvändigt med professionella övervakare, om inte generellt så åtminstone i vissa besvärliga fall. En generell översyn av frivården vore på sin plats.
Herr talman! När det gäller frivårdens resurser och möjligheter att fylla sina funktioner ligger det i och för sig en del i vad Lars Andersson sade. Därför har vi i budgetpropositionen pekat på möjligheterna till omdispositioner och förbättringar just inom frivården. Detta är kopplat till de brister som har uppstått under senare år men också till de planer på en utökning av samhällstjänst och kontraktsvård som den nuvarande regeringen har. Vår förhoppning är att frivården skall få större möjligheter att hålla en hög kvalitet, även om det inte i varje situation löser de problem som Lars Andersson pekade på.

Herr talman! Jag kan förstå Harald Bergströms oro. Jag delar den värdering som ligger bakom den, nämligen en stor omsorg om den personliga integriteten. Det är också därför som det har tagits ett antal initiativ under hösten. Jag skall gärna nämna några. SPAR-nämnden, som sköter om SPAR-registret, har i en skrivelse till regeringen påpekat att man kan behöva förändra en del saker, bl.a. minska registerinnehållet i SPAR. Detta förslag har datainspektionen yttrat sig över och i allt väsentligt tillstyrkt förändringarna. De förändringar som skedde den 1 januari 1992 bedömer jag inte vara tillräckliga, utan de behöver följas upp. Justitiedepartementet har nu skickat en förfrågan till alla expeditionschefer på departementen för att undersöka hur departementen löser sina olika säkerhetsfrågor och för att se om det finns skäl att ta några ytterligare initiativ för en gemensam beredning eller liknande. Synpunkterna skall ha inkommit senaste den 20 februari. Jag kan också garantera Harald Bergström att något FAS 90-register inte kommer att bli verklighet, om inte mycket högt ställda krav på säkerhet och personlig integritet kan garanteras. Det är viktigt att säkerhetsfrågorna får en tillfredsställande lösning. Jag vill har reda på om det är sant att det har inträffat något olagligt med svenska personregister och om de har olovligt används utomlands. Det är inte alldeles enkla frågor. De diskussioner som jag ursprungligen hänvisade till förs nu i SAMS-gruppen. Där finns ett stort antal kunniga myndigheter representerade. Jag tror även att vi kommer att ha betydande hjälp av den harmonisering med EG:s krav som kommer att ta fart framöver. Där krävs för användning i direktreklamsyfte ett informerat samtycke. Harald Bergström kan vara alldeles lugn. Det arbete som nu pågår kommer att leda till en betydande förbättring av säkerheten och den personliga integriteten.
Herr talman! Jag lär inte få hjärtstillestånd så lätt, men oron finns där lika väl. Jag är glad äver att det tas initiativ och att det arbetas med säkerheten. Som jag nämnde tidigare går utvecklingen beträffande datatekniken framåt, och det innebär att beredskapen och säkerheten hela tiden måste följas upp och arbetas vidare med. Och om det nu är på det sättet att SPAR har kommit ut i världen på ett felaktigt sätt är det för sent att göra något. Då har man lyckats forcera säkerhetsspärrarna. Det är detta som jag är ängslig för. Ligger vi före säkerhetsmässigt, eller ligger vi efter dem som vill utnyttja våra system?

Herr talman! Jan Bergqvist har frågat mig om jag instämmer i Bengt Westerbergs kritik av regeringens finansplan för att den innehåller alltför långtgående skrivningar när det gäller skattesänkningar. Självklart står hela regeringen bakom den ekonomiska politik som presenteras i finansplanen. Sänkningar av vissa strategiska skattesatser är en viktig del av den ekonomisk-politiska strategin för att få fart på företagandet och därmed tillväxten i vårt land. Förutom de skattesänkningar som regeringen redan har föreslagit, återstår ett antal som blir aktuella just för att klara den internationella konkurrensen. I en intervju med Bengt Westerberg i Svenska Dagbladet nämner han själv exempelvis energiskatterna, kilometerskatten och några skatter som främst gäller småföretagen som också måste sänkas. Angående den större frågan om omfattningen av fortsatta skattesänkningar pågår inom finansdepartementet en kartläggning av vilka krav som internationaliseringen och Europaintegrationen ställer på svensk skattepolitik. En preliminär bedömning indikerar att det inkomstbortfall som i ett statiskt perspektiv följer av nödvändiga skattesänkningar uppgår till ca 10 miljarder kronor per år. När departementets analys och regeringens bedömning på grundval av den är klara vet vi om denna preliminära bedömning står sig, och också vilka skatter det är mest angeläget att sänka snabbt. Det är inte omöjligt att den preliminära bedömningen av skattesänkningskravens omfattning och inriktning då måste revideras. Det råder ingen meningsskiljaktighet mellan mig och Bengt Westerberg när det gäller inriktningen av den ekonomiska politiken såsom den har presenterats i finansplanen. Vi är övertygade om att det är både nödvändigt och möjligt att förstärka den svenska ekonomin så att den generella välfärdspolitiken kan bevaras och stärkas. Däremot är jag bekymrad över Jan Bergqvists och socialdemokraternas skattepolitik. Det kan inte vara en seriös bedömning att höjda kapitalskatter, t.ex. förmögenhetsskatt på småföretagens maskiner och byggander, främjar tillväxten.

Herr talman! Jag tycker att finansministern kunde börja med att uppmana vice statsministern att läsa skrivningarna i finansplanen. Jag förmodar ändå att han faktiskt har gjort det, för han säger att han inte själv skulle ha uttryckt sig så kategoriskt som i dessa skrivningar. Finansministern argumenterar som om Bengt Westerberg inte alls riktat någon kritik mot den finansplan som presenterades den 10 januari. Jag har dock citerat Bengt Westerberg, och jag kunde fortsätta att göra det. Det går inte att förneka att det är fråga om en kritik, och den fråga som jag ställde till Anne Wibble den 20 januari kvarstår fortfarande obesvarad: Instämmer finansministern i den kritik som Bengt Westerberg har fört fram mot finansplanen, och är ni beredda att backa när det gäller formuleringarna om skattetryckets samband med tillväxten? Det är två saker som vi diskuterar här: dels en sifferfråga, som gäller 10 miljarder, dels det centrala samband som Bengt Westerberg har ifrågasatt i sina uttalanden.
Herr talman! På en mycket väsentlig punkt har jag, och har alltid haft, precis samma uppfattning som Bengt Westerberg -- det finns mängder av sådana, men detta är en som åberopats av Jan Bergqvist -- nämligen i frågan om de sociala områdenas del av de utgiftsförändringar som kommer att krävas framöver. Där har vi nu tagit ett mycket stort grepp i budgetpropositionen och i finansplanen. Jag delar helt Bengt Westerbergs uppfattning: några väldigt stora ytterligare förändringar synes mig vara ganska svåra att få fram. Däremot, och det är viktigt, kommer de förändringar som redan nu ligger på riksdagens bord att successivt få större och större betydelse, i så måtto att effekterna i form av lägre utgifter kommer att bli större och större. Därför kommer de redan avlämnade förslagen att ge utrymme för ytterligare skattesänkningar framöver. Detta kallas ibland för dynamiska effekter, ibland för minskad ohälsa, och det är något som Jan Bergqvist inte borde vara alldeles främmande för. Jag tror vidare att det skulle vara bra om Jan Bergqvist ville se sig om i världen. Det är viktigt att den svenska ekonomiska politiken utformas så att vi i den värld som nu finns -- inte i någon förgången värld, utan i den som nu finns och som kommer att finnas under 90-talet och framöver -- ger de svenska företagen och de människor som vill leva och jobba i Sverige möjlighet att göra det. Då måste vi ha en ekonomisk politik som ger vettiga tillväxtförutsättningar i Sverige. Däri ingår helt klart att sänka ett antal skadligt höga skattesatser just för att främja den svenska tillväxten.
Herr talman! Finansministern vill väl ändå inte förneka att Bengt Westerberg har sagt: ''Jag skulle själv inte uttrycka mig så kategoriskt som det är skrivet i finansplanen.'' Finansministern kan väl heller inte ifrågasätta att han har sagt att han inte kan se att det finns så enormt mycket större utrymme för nedskärningar än det som man redan har tagit i anspråk. Han säger vidare: När jag ser på vad vi i dag använder skattepengar till, pension och sjukvård och mycket annat, har jag svårt att se var de stora nedskärningarna skall göras. Har Anne Wibble lättare att se var de kan göras? Det handlar här inte om någon citatexercis eller om att det kan finnas olika bedömningar i regeringen, men det är här fråga om centrala inslag i den ekonomiska politiken, själva kärnan i det som ni så anspråksfullt kallar den enda vägens ekonomiska politik. Här växer arbetslösheten dag för dag, byggandet rasar, lågkonjunkturen blir onödigt djup både till följd av regeringens åtgärder och till följd av den osäkerhet och oklarhet som finns om er politik. Oklarhet och motstridande besked är sämsta tänkbara metod för att bekämpa en lågkonjunktur.
Herr talman! Jag uppmanar Jan Bergqvist att studera formuleringarna i finansplanen. De är sannerligen inte särskilt kategoriska, av det enkla skälet att vi tycker att det är viktigt att ha ett sakligt riktigt underlag innan vi lämnar kategoriska besked. Jag har goda förhoppningar om att kunna finna förändringar i utgiftssystemen som innebär att den svenska utgiftskvoten, som långsiktigt styr våra möjligheter att sänka skatterna, kommer att sjunka successivt. Den har genom olika socialdemokratiska ekonomisk-politiska ingrepp nu landat på ungefär 64 %, och det är en i längden ohållbart hög nivå. Jag noterar att socialdemokraternas förslag innebär att den skulle bli ännu högre, vilket gör det ännu mera omöjligt att åstadkomma några sänkningar av skattetrycket. Låt mig slutligen reagera mycket häftigt mot att Jan Bergqvist hävdar att skattepolitiken är det centrala inslaget -- jag tror att han uttryckte sig så. Vid det här laget har jag i säkerligen 50 anföranden framhållit att regeringens ekonomiska politik bygger på en samlad strategi, som innehåller en lång rad olika förslag. Skattepolitiken är en sak, men andra saker är förändringar i utgiftssystemen, öppnandet av den offentliga sektorn för privata initiativ, en skärpt konkurrenslagstiftning, en satsning på utbildningspolitik, infrastrukturpolitik och mycket annat. Det finns inga snabba klipp att göra, Jan Bergqvist. Inte ens skattesänkningar fungerar som något snabbt klipp.

Herr talman! Jag uppmanar Jan Bergqvist att läsa hela artikeln, för den innehåller många synpunkter och påståenden som är direkta tillämpningar av den ekonomisk-politiska strategi som Jan Bergqvist hävdar att Bengt Westerberg tar avstånd från. Kanske skulle det vara bättre om Jan Bergqvist ställde en fråga till Bengt Westerberg. Vad han uppenbarligen är ute efter är att på något sätt gå in i huvudet på Bengt Westerberg och se vad som kan ha funnits där tidigare. Det som är väsentligt är att den ekonomiska politik som beskrivs i finansplanen har blivit möjlig genom mycket stora insatser från socialdepartementet och Bengt Westerberg, i så måtto att utan medverkan från socialministern hade den ekonomisk-politiska strategin faktiskt inte gått att genomföra. Jag tycker att detta är ett utomordentligt tydligt sakligt bevis för att strategin i hög grad omfattas av socialministern och vice statsministern. Det vore också, för att säga sanningen, egenartat annars. Detta illustrerar även det som jag sade alldeles nyss, nämligen att regeringens ekonomiska politik innehåller ett stort antal inslag, förslag till lägre skatter men också ungefär tio elva andra punkter, som alla är lika centrala.
Herr talman! Jag har här en utskrift från Dagens eko den 20 januari. Det var den som var bakgrunden till att jag ställde min fråga till finansministern. I utskriften står det att Bengt Westerberg säger att han inte själv skulle uttrycka sig så kategoriskt som det är skrivet i finansplanen. Detta har varit en utgångspunkt för mina frågor. Det är uppenbart att finansministern inte känner till det. Jag skall ta fasta på hennes uppmaning till mig att vända min fråga i riksdagen till Bengt Westerberg. Det kanske kan ge klarhet och kan hjälpa er att komma fram till vad som gäller för det ena och det andra. Problemet är att biträdande finansministern reser runt och håller presskonferenser och genomför kampanjer. Han säger att ett sänkt skattetryck är en viktig förutsättning för ökad tillväxt. Men Olof Johansson säger att Bengt Westerberg har gjort en markering. Olof Johansson säger att det finns en övertro på kopplingen mellan skattesänkning och tillväxt och att det inte finns något entydigt samband. Biträdande finansministern driver offentligt en uppfattning. Olof Johansson driver offentligt en annan uppfattning, och Bengt Westerberg har jag också citerat. Jag har ytterligare citat som skulle kunna belysa Bengt Westerbergs kritiska inställning i frågan.
Herr talman! Jag konstaterar att den ekonomiska politik som Jan Bergqvist påstår att vice statsministern tar avstånd från, hade icke varit möjlig utan en synnerligen aktiv medverkan och pådrivande roll från Bengt Westerbergs sida. Det tycker jag talar för sig själv. Jag nämnde inledningsvis att självfallet finns det enskilda skatter som kan sänkas utan att det positivt påverkar tillväxten. Jag tycker att Jan Bergqvist, som ändå har suttit i riksdagens skatteutskott, borde kunna föra en skattepolitisk debatt med litet större stringens. Det finns förändringar som kan göras som påverkar skattekvoten utan att ha någon som helst realekonomisk betydelse. Det vet Jan Bergqvist mycket väl. Däremot är det oerhört viktigt att om ett antal skattesatser sänks, sjunker också skattekvoten. Det finns i den meningen ett betydande samspel och samvariation. Vi avser att genomföra viktiga strategiska skattesänkningar. Då kommer skattekvoten att sjunkta. Det är positivt för den ekonomiska tillväxten i landet.